Herr talman! Det var inte min avsikt att delta i den här debatten, men de ord som herr Carlsson i Vikmanshyttan också hade reagerat inför, nämligen att frågan om det nordiska samarbetet i detta sammanhang var en formell angelägenhet, kom mig att begära ordet. Jag skall fatta mig mycket kort. Det är faktiskt inte fråga om en formell angelägenhet. Det är fråga om en rad omständigheter som har väckt indignation och förvåning i de nordiska grannländerna. För det första: Direktiven från dåvarande justitieminister Kling ansågs så avfattade att de uteslöt förhandlingsmöjligheter och reellt samråd om en överenskommelse rörande en mer eller mindre likartad lagstiftning.

Det verkade som om detta var av underordnat värde i sammanhanget. För det tredje: Man reagerade också mot det materiella innehållet i de svenska förslagen. Detta skall jag inte ingå på här — det har ju diskuterats i åtskilliga timmar. Jag vill bara nämna tre huvudpunkter som man reagerade emot: utebliven vigsel, bristen på betänketid och halvsyskons möjlighet till äktenskap. På någon av dessa punkter har ju sedan ändring skett. Vad man också reagerade mot var att när ministerrådet i november konstaterade att det inte syntes möjligt att uppnå ensartade regler i samtliga nordiska länder om äktenskaps ingående och upplösning, så var detta baserat på uttalanden som uppenbarligen var vilseledande från svenskt håll. Det sades att det var enighet i den parlamentariskt sammansatta kommittén om grundprinciperna i förslaget och att remiss instanserna hade anslutit sig till dessa grundprinciper. Det var sanningar med betydande modifikationer, och när detta konstaterades ansåg många att ministerrådets uttalande hängde i luften. Ytterligare: Allt detta medförde att juridiska utskottet vid ett sammanträde i Stockholm formulerade ett uttalande som, enligt vad Nr 106 Helge Seip yttrade, var något av det skarpaste han sett. Jag skall inte + a a, äg å i iveri a fö a t Fredagen den uppta tiden med att gå igenom motiveringen för det uttalandet, men de I juni 1973 var från början till slut en hård kritik av den svenska regeringens handlingssätt. Och bakom uttalandet stod vid den tidpunkten icke bara Åktenskapslagstiftningen m.m. s.k. borgerliga politiker i Danmark, Norge och Finland — bakom det stod också folksocialister och socialdemokrater från Norge, Danmark och Finland. Till saken hör att efter inte en ångervecka men några ångerveckor anmälde några av undertecknarna av rekommendationen annan mening beträffande motiveringen, icke beträffande slutsatserna. Och eftersom motiveringarna icke kommer under debatt i Nordiska rådet blev följden att den föreslagna rekommendationen antogs med alla röster mot folksocialisternas — folksocialisterna fann anledning att markera en egen ståndpunkt. Vad som kanske numera förorsakat den största diskussionen, den största tveksamheten och de största invändningarna från nordisk sida är de principiella deklarationer som i sammanhanget gjorts av statsrådet len — vid Nordiska rådets sammanträden, vid ett Lidbom vid olika til juristmöte i Helsingfors osv. Statsrådet Lidbom har deklarerat att han inte känner någon större sorg över att de nordiska drömmarna har skingrats drömmarna om ett enhetligt nordiskt rättssystem i den bokstavliga betydelsen av likalydande lagar. Han har också sagt att nordisk rättsenhet i den ambitiösa meningen av enhetliga lagar inte längre är ett realistiskt mål att sträva mot.

Juridiska utskottet har påbörjat denna behandling och kommer att fortsätta den i sommar, Det är en av följderna av den svenska regeringens handlande, och det kanske kan bli till nytta i framtiden. Det kan inda hyfsa ekvationen. Till sist vill jag bara säga att jag under snart två decennier har följt Nordiska rådets arbete, både som pressman och som parlamentariker, men jag kan inte erinra mig någon fråga som under den tiden har väckt sådan uppmärksamhet och bestörtning som denna om det uteblivna nordiska samarbetet rörande den nordiska äktenskapslagstiftningen. De stora frågorna, t.ex. NATO och EG, faller inte under Nordiska rådets verksamhetsområde. De är självfallet uteslutna i sådana sammanhang. Men av övriga frågor har ingen rönt sådan uppmärksamhet som äktenskapslagstiftningen. Och den kritik och den misstämning som den svenska regeringens handlande har förorsakat förefaller mig till betydande del vara tillkomna helt i onödan.

Herr talman! Jag hade inte heller tänkt att gå upp mera i denna debatt, men det senaste inlägget av herr Hernelius kräver någon liten kommentar från min sida. Herr Hernelius försökte framställa den svenska regeringen som en konsekvent sabotör av det nordiska lagstiftningssamarbetet, och det var inte så litet hårda beskyllningar han framförde. I detta äktenskapsrättsliga ärende gick herr Hernelius igenom historiken; han började med — direktiven och fortsatte över den vidare nordiska behandlingen i Nordiska — Aktenskapslagstiftrådets juridiska utskott och vid rådets session i Oslo. Vi skulle, sade herr — ”HNgen im.m. Hernelius, redan i direktiven ha markerat att vi inte ville ha något nordiskt samarbete — eller åtminstone inte lämnat något praktiskt utrymme för det. Jag har hört den beskyllningen förr. Men låt mig då påminna om två saker. För det första var läget det, när kommittén tillsattes, att det hos flera av de nordiska länderna inte fanns något intresse för att gå vägar som över huvud taget liknade dem vi i svensk politik funnit vara de rätta. Det minskade givetvis utrymmet när det gällde att ta hänsyn till andra nordiska synpunkter, när vi formulerade direktiven. Hur skulle de i så fall ha skrivits totalt urvattnade och utan någon som helst målsättning? Hade vi gjort det, så hade vi inte kommit fram till något betänkande alls, det kan jag försäkra. För det andra anger direktiven naturligtvis vissa riktlinjer, men de är inte så detaljerade som herr Hernelius påstod. De har inte bundits så hårt. De har lämnat möjligheter för kommittén själv att pröva en hel del olika vägar. På vissa punkter har vi anvisat lösningar som kunde vara lämpliga, men samtidigt har det sagts att kommittén får pröva även andra alterna tiv. Det är sålunda ett betydande mått av överdrift att påstå att direktiven har varit totalt bindande. Dessutom — och här skall jag vidga diskussionen med herr Hernelius till det nordiska perspektivet — finns det faktiskt en saklig fråga som är rätt bekymmersam. Vi har litet olika utredningstraditioner i de nordiska länderna. I Sverige har vi vant oss vid att inte tillsätta utredningar så, att vi tillkallar ett antal kloka personer som får fundera över ett problemkomplex och komma fram till vilka slutsatser de vill. I stället använder vi utredningarna som ett led i ett politiskt arbete som regeringen och riksdagen har ansvar för. Och då får man också formulera direktiven med ttningar, om det skall bli några resultat. I de tiv för ut ganska klart angivna målsä andra nordiska länderna är man sparsammare med att ge dir redningar. Detta är en saklig komplikation som man får ta hänsyn till i varje särskilt fall. Detta om beskyllningarna rörande tillkomsten av utredningsarbetet. Vad sedan angår ministerrådet och våra försyndelser där påstod herr Hernelius att vi har vilselett våra nordiska kolleger om innehållet i det svenska betänkandet, eller i varje fall om reaktionerna på det svenska betänkandet under remissbehandlingen. Jag vill på det bestämdaste bestrida detta. Jag deltog själv i detta ministerrådsmöte. Vi hade en utförlig, för att inte säga nästan uttömmande diskussion i ämnet. Vi redovisade grundligt vad sig tilldragit hade. Att det fanns skilda meningar i den svenska remissopinionen i olika, mer eller mindre begränsade sakfrågor hade vi sannerligen ingen anledning att dölja och dolde inte heller. Men vi sade att det fanns en mycket stor uppslutning kring de stora huvudlinjerna — ungefär de huvudlinjer jag talade om i mitt inledningsanförande i förrgår. Det är alltså ett påstående som jag har upprepat här i riksdagen och som jag i högsta grad står för. Det är sannerligen inte att vilseleda kollegerna i minsterrådet. När det gäller juridiska utskottet får vi också se upp litet med historieskrivningen. Det är riktigt, herr Hernelius, att betänkandet från juridiska utskottet i Nordiska rådet innefattade skarp kritik av den svenska handläggningen. Det är också riktigt att detta betänkande till en början hade en mycket bred majoritet av folk från olika partier bakom sig. Men när saken sedan togs upp till grundligare diskussion blev resultatet att Nordiska rådet återremitterade ärendet till juridiska utskottet. Sedan fanns det inte kvar någon så imponerande majoritet för denna kritik mot Sverige. Vad som hände var i stället att det i det här ärendet skedde en uppsplittring i stort sett efter partilinjer. Det är relativt ovanligt i Nordiska rådet, men det inträffade alltså denna gång Detta om kritiken mot oss för att ha saboterat nordiskt samarbete i det äktenskapsrättsliga ärendet. Sedan till de vittsyftande deklarationer som skulle ha gjorts av bl.a. mig och som herr Hernelius angriper. Det är fåfängt, herr Hernelius, att försöka framställa den svenska regeringen eller socialdemokratin som fiender till nordiskt samarbete. Herr Hernelius vet lika bra som jag att det är en huvudlinje i svensk socialdemokratisk politik att försöka medverka till att hålla samman de nordiska länderna och att föra det nordiska samarbetet vidare.

Vad den svenska regeringen däremot har sagt är att detta lagstiftningssamarbete har en annan funktion och måste ges en något annan karaktär nu än det hade från början, i begynnelsen av detta sekel eller rent av litet tidigare. I dag är lagstiftningen bara ett av de medel som vi spelar med i vart och ett av våra länder när vi försöker genomföra gemensamma handlingsprogram för att lösa våra gemensamma miljöproblem, våra gemensamma sociala problem eller vad det nu kan vara. Förr var det annorlunda. Då var lagstiftningen någonting ganska avskilt, och det betraktades mer eller mindre som ett självklart ändamål, ett värde i sig, att få likadana lagar i de nordiska länderna. Det är den filosofin som vi har konstaterat är föråldrad. Den har vi redan i mycket stor utsträckning lupit förbi. Man får mycket noga från fall till fall pröva om det är värt mödan att sträva efter likformig lagstiftning. Jag tror inte att man över huvud taget skall gå så långt att man försöker skriva likalydande lagar. Det är ett knep och ett knåp, som är oproportionerligt besvärligt i förhållande till de fördelar man vinner Det är rätt naturligt att dessa förändringar har inträtt; de fält som det nordiska lagstiftningssamarbetet rörde sig på var en gång i världen politiskt okontroversiella. Det var i en tid då den liberala marknadshushållningens principer var förhärskande överallt. Då fanns exempelvis på det kommersiella lagstiftningsfältet inte mycket av politiska strider, utan det var en specialuppgift för ofta duktiga och skickliga jurister att försöka knåpa ihop lämpliga paragrafer som kunde göras likadana i alla de nordiska länderna. Det var inte någon politisk laddning i ämnena. I den tid vid i dag lever i — alldeles oavsett att det finns litet växlande regeringar i de nordiska länderna — finns det ingen del av lagstiftningsarbetet som är fredad från politiken. Lagstiftningen är alltid ett av de medel vi använder för att forma våra samhällen. Då blir det ganska givet att det inte längre är någon expertuppgift att åstadkomma likadana lagar. Då är det också givet att de skillnader som kan finnas i politiska uppfattningar i olika länder får större betydelse. Det är också rätt naturligt att man inte kan arbeta så att — om problem får stor aktualitet i ett land, men ännu inte har det i andra länder — det land som vill lösa sina problem skall behöva vänta. Jag har framför allt sagt att det på sikt är ett mycket stort hot mot nordiskt lagstiftningssamarbete, och kanske mot nordisk samarbetsanda över huvud taget, om man missbrukar det nordiska lagstiftningssamarbetet till att ställa upp krav på rättslikhet som i verkligheten blir krav på att det bestående skall konserveras. Jag sade i Nordiska rådet i februari, och jag kan gärna upprepa det i dag: Det skulle vara beklagligt, ja djupt beklagligt, om de krafter, herr Hernelius, växte sig starka i våra länder som intresserar sig för den nordiska lagstiftningssamarbetet huvudsakligen fr: ttslikheten och det nordiska ån den synpunkten att rättslikheten kan användas som ett argument och en ursäkt för att motsätta sig välbehövliga reformer. Sammanfattningsvis vill jag säga: Vi är i högsta grad vänner av nordiskt samarbete. Vi är också i högsta grad vänner av nordiskt lagstiftningssamarbete, men detta samarbetes former och mål måste vara litet annorlunda än de var för ett par decennier sedan. Herr Hernelius skall inte heller Ei svenska regeringen agerar ensam och med hård hänsynslöshet. Det är ett faktum att vi i onsdags kunde lyssna till företrädare för era vänner i de andra borgerliga partierna, som klart deklarerade att de också har övervägt frågan om rättslikheten, om vi skall vänta av hänsyn till de andra nordiska länderna. Men de har kommit fram till samma slutsats som vi i öka framställa det så att i detta äktenskapslagstiftningsärende den den svenska regeringen. Sanningen är alltså att det bara finns kvar attacker från konservativa krafter, som utan särskild omsorg om nordiskt samarbete vill missbruka argumentet om den nordiska rättslikheten för sina inrikespolitiska syften.
Herr talman! Till de konservativa krafterna får väl då herr Lidbom räkna sin partivän, den socialdemokratiske justitieministern i Danmark, och de många andra socialdemokrater som deltagit i denna kritik. Jag skall bemöta de av herr Lidbom upptagna punkterna mycket kortfattat. Direktiven kritiserades av inte minst denne justitieminister, K.A. Nielsen, och om jag minns rätt sade herr Lidbom själv i Köpenhamn att direktiven inte kunde rubbas. Det står i så fall i protokollet. I den andra frågan, den om ministerrådet och de upplysningar det hade fått, ber jag att få hänvisa till vad Seip uttalade i Svensk Nr 106 Fredagen den från de svenska myndigheterna om förarbetena i saken var ofullständiga. I juni 1973 — Han bygger detta uttalande bl.a. på att LO:s reservation beträffande Juristtidning: Det är ingen hemlighet att de upplysningar utskottet fick — — de ekonomiska frågorna blev känd först på ett mycket sent stadium. Åktenskapslagstift Vidare försöker herr Lidbom vrida min kritik till att gälla social HINBEN NE H0 demokratins och regeringens inställning till det nordiska samarbetet. Någon sådan kritik har jag inte framställt. Jag har talat om lagstiftningssamarbetet. Jag vill tillägga, herr talman, att det visst ligger mycket i herr Lidboms synpunkter, och frågan om det nordiska lagstiftningssamarbetet i framtiden måste belysas från den utgångspunkten han talar om också, den saken är rätt klar. Men vad man vänt sig mot i detta sammanhang är den svenska regeringens benägenhet, för att citera en dansk jurist, att inte tro att det finns någon annan mening än den svenska; inte någon annan mening är värd att lyssna på än den svenska regeringens. Det är en mentalitet, herr talman, som tyvärr sammanfaller med herr Lidboms yttranden häromdagen om att det är förhärdade element som är i opposition mot hans lagstiftning och hans ord om att det är ”struntprat”.

Herr talman! Jag skall ge statsrådet Lidbom rätt på en punkt. Det får självfallet inte bli på det sättet, att man i varje fråga skall kunna åberopa skiljaktigheter i synpunkterna på lagstiftning och därigenom förhindra framsteg, utan man får väl se efter på vilka områden sådana skiljaktigheter finns. Äktenskapslagstiftningen ligger människorna mycket nära och snuddar vid privaträtten, och därför måste speciella: förhållanden där vara rådande. Vi har en stark folkomflyttning över gränserna i dag, och man gifter sig därför också över gränserna. Frågan är alltså: Om lagstiftningen blir olika i våra olika länder, vilket lands lagstiftning skall då gälla? Hur står sig domar från det egna landet i det andra landet med hänsyn till medborgarrätt osv.? Det är från dessa utgångspunkter som man har att se de här frågorna. För oss, som vill främja nordisk samverkan, är det angeläget att få enhetliga förhållanden till stånd på just områdena nere vid gräsrötterna, dvs. för de vanliga människorna. Äktenskapslagstiftningen och liknande lagstiftning bör därför samordnas. Jag menar i varje fall att det är på det sättet som vi främjar nordisk samverkan. Vi gör det icke genom att på det föreslagna sättet gå våra egna vägar. Vi har anledning att lyssna på våra nordiska grannar, som också de utreder frågan och ser över sin

Herr talman! Jag skall inte blanda mig i meningsskiftet om vad som har förevarit i fråga om nordiskt samarbete i detta ärende på annat sätt än att jag vill åter påminna om vad som har uttalats av det svenska lagrådet; en instans som herr Hernelius brukar lyssna på med speciell 26 uppmärksamhet — och med all rätt! Jag citerar: ”Enligt lagrådets mening är omständigheterna i förevarande lagstiftningsärende inte sådana att enbart det förhållandet att ett gemensamt nordiskt förslag ej kan framläggas bör leda till att den nu föreslagna lagstiftningen avstyrkes eller föreslås anstå tills vidare.” Det uttalandet har vi tagit intryck av i lagutskottet. Vi har bl.a. därför ansett att vi kunde ställa oss bakom det här lagförslaget. Sedan några kommentarer till vad som har sagts här i dag i debattens slutskede och då först angående frikyrkopastorernas vigselbehörighet. Det var så, herr Svensson i Kungälv, att det var de tre icke socialistiska partierna som år 1971 drev igenom krav på den vidgade vigselbehörigheten genom att få gehör i kammaren för en motion om skrivelse till regeringen om ändrad lagstiftning. Beslut begärdes så att det skulle kunnat träda i kraft samma år, 1971, då den här motionen alltså behandlades. Man har åter här tagit upp formen för äktenskapets ingående och även i dag från något håll i viss mån pläderat för de sakkunnigas förslag om enbart ett anmälningsförfarande eller en registrering. Jag konstaterar nu bara att såvitt man vet en överväldigande del av svenska folket inte tycker att äktenskaps ingående bör vara enbart en expeditionell eller formell angelägenhet, utan att det då även bör ges utrymme för t.ex. emotionella element. Detta kom förresten till uttryck även bland dem som talade för det borgerliga vigselalternativet i utskottets debatt om denna sak. Stämningarna är nog desamma även på andra håll i världen, inte minst i de kommunistiska staterna. Jag tycker att statsrådet Lidbom har anpassat lagförslaget om formerna för äktenskapets ingående, där han vill behålla de två vigselalternativen, efter vad en säkerligen mycket bred opinion önskar. Att ett anmälningseller registreringsförfarande skulle vara något särskilt radikalt, annat än i den meningen att det är ett i och för sig annorlunda sätt att lösa frågan, har jag svårt att förstå. Ingen annan än vpk:s representant i utskottet har heller instämt i vpk-motionen om en helt ny giftermålsbalk genom att biträda reservationen på denna punkt. Slutligen vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att det nu antas en särskild medlingslag. En utskottsordförande har väl till uppgift att spela rollen som just medlare — att tillse att meningsbrytningarna får komma till fritt uttryck men dock så att åtminstone en:del, och kanske större delen, av ett framlagt förslag kvarstår, om förslaget nu inte skall avslås i sin helhet. Jag finner att även medlingslagen visar att lagstiftaren är angelägen om att samhället stöder och respekterar äktenskapet och familjen. Jag vänder mig därmed inte mot att medlingsservice enligt denna lag också skall lämnas andra sammanlevande än gifta; jag tycker tvärtom att det är en förtjänst med denna vidgning i lagförslaget. Det kan väl t.o.m. hända att en medling mellan ogifta vid någon av de nya medlingsinstanserna skulle kunna leda till giftermål i något fall. Jag vill peka på reservationen 11 som har till bakgrund ett motionskrav från centern om att medlingslagen skall ingå i giftermålsbalken. Det anfördes i utskottet att det skulle kunna räcka med en i 14 kap. giftermålsbalken inskriven hänvisning till medlingslagens existens. Vid röstningen i utskottet råkade det genom ordförandens utslagsröst bli majoritet för denna lösning. Jag yrkar därför nu med avslag på reservationen 11 bifall till utskottets hemställan i punkten 15. Frågan är Det är därför jag tar upp den nu. Samtidigt vill jag ännu en gång uttrycka min förhoppning om bifall till reservationen om ekonomiskt stöd till de frivilliga familjerådgivningsbyråerna. Jag skall inte ytterligare uppehålla mig vid detta, jag bara frågar mig varför herr Svensson i Kungälv väckte motion om sådant stöd till familjerådgivningsbyråerna, när han sedan inte stöder en reservation i det syftet. Även om medlingen nu blir helt frivillig, tror jag av vissa skäl att medlingslagen kan bli ganska långlivad. I så fall är det inte något fel. Alla försoningsfunktioner som arbetar med att seriöst och positivt söka lösa mänskliga problem är väl värda all vår uppskattning.

Men, herr talman, utgångspunkten för arbetet bör vara att främja familjelivet och utforma äktenskapet så att det kan behålla sin centrala ställning som en för det stora flertalet lämplig samlevnadsform.
Herr talman! Det är självfallet inte min avsikt att gå in på den avrundning som utskottets ordförande gjorde i debattens slutskede. Jag vill bara göra en liten komplettering till referatet från lagrådet. Lagrådet säger faktiskt att enbart det förhållandet att ett gemensamt nordiskt förslag inte kan framläggas inte bör leda till att den nu föreslagna lagstiftningen avstyrks eller föreslås anstå. Lagrådet uttalade också att det vore olyckligt om konventionerna måste uppsägas från svensk sida. Departementschefen anmäler sedan att han har inlett förhandlingar om ändringar i dessa konventioner

Herr talman!

Vi har nämligen i det föreliggande betänkandet haft att behandla inte mindre än tre förslag från regeringen i de här hänseendena. 49 Det första är alltså statsverkspropositionen, det andra är det förslag som brottskommissionen har presenterat, och det tredje är en detaljfråga om förstärkning av polisen på Arlanda. I statsverkspropositionen föreslogs förstärkning av antalet polismanstjänster med 165. Av dessa skulle det alldeles övervägande antalet gå till de tre storstadsområdena, och det är värt att notera att förslaget innebar att bara tio polismanstjänster skulle avdelas för landet i övrigt. Men redan innan statsverkspropositionen hade kommit riksdagen till handa utfärdade regeringen en presskommuniké där man gjorde gällande att brottslighetens utveckling var så pass oroande att nu krävdes det snabba åtgärder för att komma till rätta med de allvarliga missförhållandena, och så tillsattes brottskommissionen. Kommissionen föreslog ett i förhållande till statsverkspropositionen inte oväsentligt ökat antal polismanstjänster. Det är ganska lustigt att notera, när man tar del av utskottets betänkande, att de enda som nu står kvar vid regeringens ursprungliga förslag såsom det avspeglades i statsverkspropositionen faktiskt är vänsterpartiet kommunisterna, som här helt ansluter sig till statsverkspropositionen men som avvisar det förslag som kom från brottskommissionen. Det är för övrigt samma situation som vi upplevde i det ärende vi nyss diskuterade här i kammaren om äktenskapslagstiftningen. Där var det ju också bara vänsterpartiet kommunisterna som kvarblev vid den ståndpunkt som regeringen intagit i sina utredningsdirektiv och som kom till uttryck i utredningens majoritetsförslag. Att diskutera frågor om brottsutveckling och enbart göra det till en fråga om antalet poliser är självklart ett alltför snävt betraktelsesätt. Man måste naturligtvis börja med att fundera över vad det finns för orsaker till att människor begår brott. Och sedan man har försökt klargöra det, måste man komma över till vilka åtgärder som kan vidtas i förebyggande syfte. Även om brottsligheten under det senaste decenniet tilltagit på ett alltmer alarmerande sätt, så är ju kriminaliteten i vårt samhälle ingen ny företeelse. Därför borde vi naturligtvis veta någonting om orsakerna till brottsligheten. Brottskommissionens majoritet tror för sin del att brottslighet och ordningsstörande är symtom på social missanpassning, och detsamma ger propositionen uttryck åt. För egen del vill jag gärna hålla med om detta på det viset att jag påstår att en dålig uppväxtmiljö och sociala problem naturligtvis gör att människor känner sig mera frestade att begå brott, att motståndet mot detta inte blir så stort. Men lika fullt tror jag att det är en alldeles för grov generalisering att säga att brottslighet och ordningsstörande alltid är symtom på social missanpassning och att vi först måste förändra samhället innan vi kan räkna med att komma till rätta med kriminaliteten. Jag menar att ett sådant betraktelsesätt är ganska farligt därför att det leder till passivitet. Det kan innebära att de som jobbar praktiskt ute på fältet med de här frågorna slår sig till ro och säger: Det tjänar ju ingenting till att vi vidtar några åtgärder. Vi måste först vänta på att samhället skall förändras. Jag tycker alltså att det här är ett farligt betraktelsesätt, och då kommer jag över till det som jag tycker är väsentligt när det gäller de förebyggande åtgärderna, nämligen den normbildning som ändå finns i samhället och som samhället och de ledande politikerna måste ge uttryck Nr 106 åt och ställa sig bakom. Fredagen den Jag tycker det var värt att notera ett uttalande som statsrådet Lidbom I juni 1973 gjorde i samband med äktenskapslagstiftningen. Han sade att det är =— = människorna själva som skall bestämma de etiska normer som skall gälla för dem. Ja, det är klart att ens eget handlande til syvende og sidst är en fråga för en själv och ens relation med sitt samvete — eller hur man skall uttrycka det. Men detta befriar, som jag ser det, inte lagstiftarna från den väsentliga normbildning som ju lagstiftningen ändå ger uttryck åt. Vi påstår från moderata samlingspartiets sida att det under senare år skett en normupplösning i det svenska samhället och att respekten för de regler som samhället uppställt för att underlätta och garantera ett friktionsfritt umgänge medborgarna emellan har försvagats. Det är därför nödvändigt att statsmakterna försöker aktivt hävda normbildningens betydelse som en brottsförebyggande faktor. Jag menar även att den politiska ledningen i landet självklart Har ett stort ansvar i detta hänseende. Vi kan också notera att familjens fostrande roll har satts i fråga. Och vi kan tyvärr konstatera att skolan har stora disciplinproblem och att dessa har en icke oväsentlig betydelse när det gäller ungdomsproblemen. Det kan ju inte vara rimligt att unga människor skall få hålla på och skolka vecka efter vecka utan att man vidtar några åtgärder. Jag vill gärna notera som något positivt att skolöverstyrelsens chef för inte så länge sedan meddelade att nu hade man för avsikt att inom skolöverstyrelsen försöka vidta åtgärder för att komma till rätta med skolket. Det tycker jag är att hälsa med tillfredsställelse. Det är bara synd att utvecklingen har fått gå så långt i negativ riktning innan man bestämmer sig för att åtgärder måste vidtagas. En fråga som justitieutskottet har tagit upp till behandling är det viktiga samarbetet mellan polis och socialarbetare. Jag vill gärna, herr talman, säga att det var först i samband med arbetet i brottskommissionen och de diskussioner som har ägt rum sedan kommissionen presenterade sitt förslag som jag fick klart för mig att det på sina håll råder så pass stora motsättningar mellan vissa socialarbetare och polisen, något som verkligen är beklagligt. Jag vill bara i detta sammanhang uttala den förhoppningen att utvecklingen kommer att gå åt ett annat håll, till ökad förståelse mellan de här båda grupperna, som har lika betydelsefulla funktioner. Det måste ju främja utvecklingen att också socialarbetarna har klart för sig att polisen är en serviceorganisation vars arbete syftar till att hjälpa och inte till att stjälpa. Men jag tror mig kunna konstatera att det i alla fall trots allt bara är en begränsad del av socialarbetarna som hyser denna uppfattning. Det stora flertalet har säkert en positiv inställning till polisens roll. Det | kanske vore en tanke att överväga att låta polisen komma in på socialhögskolorna för att undervisa eleverna om polisens roll. Jag tror det skulle gagna samarbetet ute på fältet. Utskottet har inte gått in särskilt mycket på formerna för samarbetet. Vi har bara sagt att frågan måste ägnas särskild uppmärksamhet med sikte på att försöka finna de mest ändamålsenliga samarbetsformerna. Jag tror för min del att detta är något som brådskar, för det kan som sagt inte gagna någon att det fortfarande finns så pass djupgående kontroverser på sina håll mellan de här båda yrkesgrupperna. Vid justitieutskottets betänkande finns några reservationer fogade. Ett par av dem handlar om detaljspörsmål som jag skall ta upp i detta sammanhang. Det gäller frågan om att införa jourdomstolar för att förkorta handläggningstiden i brottmål. Detta är en detaljfråga. Vi var överens om i brottskommissionen att frågan om jourdomstolar eller en på annat sätt förenklad brottmålsprocess borde kunna övervägas i något sammanhang. På denna punkt har dock utskottets ledamöter delat sig. Socialdemokrater, kommunister och centerpartister har ansett att frågan ej bör övervägas medan folkpartister och moderater står kvar på den ståndpunkt som en enig brottskommission uttalade sig för. Nu hoppas jag ändå att den motsättning som finns skall överbryggas, och jag kan inte se annat än att det borde vara ändamålsenligt att få till stånd en snabb handläggning. Det förbättrar trovärdigheten i vittnesutsagor, och det är också humant mot den tilltalade själv att han inte behöver vänta så länge innan dom är meddelad. Vi tar också upp frågan om kortvarigt frihetsberövande för unga lagöverträdare. Jag skall gärna säga att jag är mycket glad åt att folkpartiet och vi moderater har kunnat ena oss i allt väsentligt i denna ga. Det är viktigt att man kan bryta en stigande brottsutveckling på ett så tidigt stadium som möjligt, och vi tycker att man bör kunna överväga frågan om ett kortvarigt frihetsberövande, som är en mera human åtgärd än att vänta så länge att fängelse kanske blir det enda alternativet. Det finns ju erfarenheter från utlandet av kortvarigt frihetsberövande, och vi tycker att denna fråga också bör kunna övervägas här hemma. När det sedan gäller frågan om permission från fångvårdsanstalter kan det tyckas att den inte direkt hör hemma i detta sammanhang. Men eftersom brottskommissionen behandlat den, har utskottet också haft att ta ställning härtill. Jag har i brottskommissionen hävdat att gränsen två års fängelse när det gäller mera restriktiva bestämmelser angående permission, placering på öppen anstalt och villkorlig frigivning för det grova klientel som ägnar sig åt exempelvis illegal narkotikahantering är alltför schematisk. Jag menar att en person som ägnar sig åt illegal narkotikahantering eller annan hänsynslös yrkesbrottslighet och som kanske dömts till fängelse på ett år och åtta månader också bör kunna komma i fråga för denna restriktiva behandling på fångvårdsanstalt. I det hänseendet har vi inte fått med oss några andra ledamöter i utskottet. Vi moderater har avgivit en reservation till stöd för detta yrkande. Jag tror för min personliga del att sådana schematiska regler inte gagnar saken. Jag tycker att man bör kunna få en tillämpning som tar hänsyn till individen och till brottets art. Detta är ju ändå det väsentliga. Jag skall i detta sammanhang gå förbi hela problemet om sexklubbsverksamheten och poseringsateljéerna. Herr Hernelius kommer senare att säga några ord om det, och det finns ingen anledning att nu ta kammarens tid i anspråk med detta. Jag övergår härefter till frågan om förstärkning av polisverksamheten.

Det har alltså brottskommissionen accepterat, och det gör även nitar skall tänka sig under dessa tre år kan man inledningsvis kanske ställa frågan: Vad tjänar det egentligen till med flera poliser? Jag har försökt ta fram några uppgifter som kunde mera tydligt visa vilken nytta ett ökat antal poliser gör. Jag tog därvid del av det siffermaterial som förelåg efter FN:s miljövårdskonferens här i Stockholm förra året. Om man jämför brottsfrekvensen i Stockholm under den tid som denna konferens pågick och då väsentliga polisförstärkningar sammandragits till Stockholm med brottsfrekvensen motsvarande tid närmast föregående år, alltså 1971, kan man konstatera att tillgrepp av motorfordon eller tillgrepp ur motorfordon minskade med över 33 procent. Inbrottsstölderna minskade med 34 procent och andra tillgreppsbrott med 24 procent under den tiden i förhållande till 1971. Det är ett exempel bara, men enligt min mening visar det ändå den viktiga roll som polisen spelar i brottsförebyggande syfte. Att vi behöver ha fler poliser visar också den för närvarande låga uppklaringsprocenten, som dessutom tyvärr är i sjunkande. Då kan man fråga: Hur många nya polismän klarar vi av att utbilda och hur skall rekryteringen bedömas? Det var en viktig fråga när vi i brottskommissionen diskuterade antalet poliser. Ingen gjorde emellertid gällande att det fanns ett absolut tak, utan det var närmast en ekonomisk och politisk bedömning man gjorde av vilket antal polismanstjänster det kunde vara rimligt att stanna för. Som jag ser det behöver vi i varje fall när det gäller rekryteringsfrågan inte hysa några större betänkligheter. Vi har ju i brottskommissionen satsat rätt mycket på att förstärka de rekryteringsfrämjande åtgärderna. Det skall tillsättas nio nya tjänster i den lokala polisorganisationen som rekryteringskonsulenter, och på rikspolisstyrelsen skall det tillsättas en ny handläggartjänst på rekryteringsexpeditionen. Det avtal som har träffats om polismanslönerna är också rätt positivt, och jag tror att det kommer att medverka till att polisyrket blir mera lockande än det varit tidigare under några år. Vi kan också notera, herr talman, att det under allra senaste året har skett en glädjande ökning av antalet sökande till polisutbildningen. Budgetåret 1970 72 var det 1400 sökande och 1972/73 var antalet sökande inte mindre än 1 800. Alla tecken tyder alltså på att man inte har anledning att tro att det kommer att bli svårigheter ur rekryteringssynpunkt. Då kommer man alltså fram till det som jag nämnde förut: den ekonomiska och politiska bedömningen av hur många polismanstjänster I som behövs. Vi har i reservationen 10 vid justitieutskottets betänkande anfört de skäl som vi från moderata samlingspartiet menar finns för en ökning av antalet polismanstjänster utöver det som brottskommissionen har föreslagit. Vår huvudtanke är naturligtvis att det är viktigt att så snart som möjligt komma till rätta med de allvarliga missförhållandena och att människor här i landet måste få känna att vi gör vad vi kan för att bryta den oroande utvecklingen. Det finns ju också, herr talman, en del att reparera efter alla de år av underlåtenhetssynder som jag menar att regeringen har gjort sig skyldig till. Jag skall inte diskutera statistik — det vet jag att justitieministern inte uppskattar så särskilt mycket — men jag kan ändå konstatera att det har skett en allvarlig ökning av brottsligheten, i synnerhet när det gäller brott mot liv och hälsa. Man kan förstå om många människor får en känsla av oro för den personliga säkerheten. Den internationella brottsligheten är också värd att uppmärksamma, och den har inte blivit mindre uppseendeväckande. Tvärtom blir det klart för allt flera att det är nödvändigt att vidta effektiva åtgärder för att stävja den. Vi kan också notera att majoritetens förslag om 400 nya polismans tjänster för det närmaste budgetåret faktiskt inte ger utrymme för någon enda förstärkning av polistjänsterna i ett betydande antal polisdistrikt. Där kommer det alltså att bli status quo i förhållande till läget under det här budgetåret. Jag delar självfallet den uppfattning som uttrycks i propositionen, nämligen att man skall satsa på fotpatrullering och öka kvarterspolisverksamheten. Det är krav som vi har fört fram från moderata samlingspartiet i många år, och vi är glada över att de yrkandena nu äntligen vunnit gehör. Men, herr talman, om dessa yrkanden skall innebära någonting i realiteten och inte bara vara tomma ord, så förutsätter de ett icke obetydligt ökat antal polismanstjänster, eftersom en kvarterspolisorganisation naturligtvis är ganska personalkrävande. Vi skall inte heller glömma bort landsortsdistrikten. Ett enigt justitieutskott sade förra året — om jag minns rätt — att i varje fall då frågan om sammanslagning av polisdistrikt aktualiseras, bör man som ett alternativ överväga en förstärkning av antalet polistjänster för att därigenom undvika en sammanslagning som i många fall kan te sig olycklig. Riksdagen har alltså när det gäller dessa landsortsdistrikt haft den meningen att man bör undvika sammanslagningar. Då måste det också bli personalförstärkningar, ifall ett sådant önskemål skall bli tillgodosett. Vi har också problemet i våra storstäder, och när det gäller Stockholms polisdistrikt har vissa åtgärder vidtagits för att förbättra förhållandena. Personligen tror jag att man utöver de åtgärder som redan är vidtagna kan tänka sig ett större antal befordringstjänster i Stockholmsområdet. Jag tror att det avsevärt skulle kunna förbättra den nu besvärande vakanssituationen. Med detta, herr talman, skulle jag vilja säga att man, som vi ser det från moderata samlingspartiet, borde kunna bevilja medel till 500 nya polismanstjänster för det kommande budgetåret. Vi tror också att man bör hålla sig till samma antal polismanstjänster under vart och ett av de två kommande budgetåren. Antalet är säkert inte tilltaget i överkant — jag tror snarare att erfarenheten kommer att visa att det är ett minimum som man i varje fall borde kunna ställa sig bakom. Vi har i reservationen 13 tagit upp en gammal välkänd fråga som vi fört fram lika många gånger, tror jag, som frågan om kvarterspoliser och ökad fotpatrullering, nämligen frågan om särskilda ansvarsområden för polismän. Jag vill bara med några ord motivera detta förslag. Det gäller att också polisen i landsortsdistrikten skall få möjlighet till sådana tjänstgöringsförhållanden att de blir bekanta med människor i trakten och att människor i de olika orterna vet vem som är deras polis. Det är klart att detta också är personalkrävande. Men vi har tyckt att det vore lämpligt att riksdagen uttalade sig för att man bör sträva efter en sådan organisation. Detta ligger precis i linje med den motivering som har anförts när det gäller kvarterspolisorganisationen, nämligen att man skall skapa organisatoriska förutsättningar för en god relation mellan polis och allmänhet, och den får man lättast, tror vi, ifall allmänheten vet vem som är dess polis och ifall polisen känner förhållandena i trakten. Under detta avsnitt vill jag till slut säga några ord om organisationen av flygplatspolisen. Jag står ensam bakom reservationen 19, som innebär att man bör söka effektivisera och samordna verksamheten vid våra storflygplatser med den internationella flygtrafiken. Brottskommissionen behandlade ju denna fråga, och kommissionen enade sig om att göra ett uttalande av den innebörden att flygplatspolisens verksamhet borde kunna samordnas och effektiviseras. Men, herr talman, i den proposition som vi nu behandlar kan jag inte se hur man tänker sig att detta önskemål från brottskommissionens sida skulle kunna förverkligas. Fortfarande tänker man sig att exempelvis den flygplatspolis som skall betjäna Arlanda skall lyda under Märsta polisdistrikt, och det är väl inte särskilt effektivt, såvitt jag förstår. En sådan ordning uppfyller ju inte kravet på samordning inom landet mellan flygplatspoliserna, och det uppfyller inte heller kravet på en samordning med andra internationella flygplatser som kan ge största möjliga effektivitet när det gäller bekämpning av den internationella brottslighet som alltmer börjat göra sig gällande också vid våra flygplatser. Jag noterar detta med beklagande och har själv inte velat avstå från att begära att den här frågan skall få fortsatt uppmärksamhet i departementet. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 2, 3, 4, 5, 6, 7,9, 10, 13, 17, 19 och 20 vid justitieutskottets betänkande nr 26. Sedan bara några få ord beträffande socialutskottets betänkande nr 18. Socialutskottet behandlar ju de delar av brottskommissionens förslag som hänför sig till det sociala området. Det har i det hänseendet framförts ganska kraftig kritik från sociala myndigheters sida över att brottskommissionen inte mera på allvar har tagit itu med de sociala åtgärderna och föreslagit anslagshöjningar därvidlag. Jag skall inte gå in på någon lång argumentering rörande den saken. Det är väl bara att konstatera att traditionellt åvilar ju dessa sociala uppgifter primärkommunerna, och det är därför i och för sig ingenting som riksdagen skall lägga sig i. Men vi har ändå tyckt att man inte kunde gå förbi de sociala problem, som de tar sig uttryck på våra gator och torg när det föreslagit vissa nya statsbidrag och ökningar av tidigare statsbidrag för att komma till rätta med förhållandena. Ingen av oss menar väl att detta är hela lösningen på de här svåra problemen, men det är i varje fall en bit på vägen. För egen del måste jag med beklagande konstatera att det inte har blivit någon förbättring när det gäller narkotikaområdet. Vi saknar fortfarande riktlinjer för hur man skall ta hand om narkomaner, och under en debatt som jag hade häromkvällen med några socialarbetare i Stockholm ställde jag flera gånger frågan till dem: Vad gör en socialarbetare som kommer ut i en knarkarkvart och hittar nedgångna ungdomar? Vad har ni för riktlinjer för era åtgärder? Jag frågade flera gånger: Vad finns det för riktlinjer? Vad skall ni göra för att ta hand om den här unga pojken eller flickan? Jag fick inget svar. Det finns väl, fru talman, inte någon större anledning att klandra enskilda socialarbetare, och möjligen — fast där är jag litet mera tveksam — finns det inte heller så stor anledning att klandra enskilda barnavårdsnämnder. Jag menar att den stora anmärkningen trots allt bör riktas mot socialstyrelsen såsom ansvarig tillsynsmyndighet för den här svåra verksamheten. Man har låtit narkotikaproblemet, med all den brottslighet som följer i dess spår och med alla de mänskliga tragedier som också är oupplösligt förenade med narkotikaproblemet, bestå alltför länge, och man har låtit utvecklingen bli så allvarlig utan att verkligen ta sig samman och försöka bestämma sig för några handlingslinjer, efter vilka problemen skall kunna lösas. Jag skall gärna säga att det tjocka gula betänkande som kom för inte så länge sedan — det var väl i början av året — i alla fall är ett steg åt rätt håll. Men hur länge skall vi behöva vänta på att få entydiga riktlinjer, efter vilka människor som jobbar praktiskt med de här problemen kan rätta sig? Det skulle jag vilja veta. Jag vill, fru talman, sluta med att citera en artikel i Läkartidningen av en läkare från Göteborg som heter Clas Sjöberg. Det är en artikel som, tycker jag, skildrar situationen som den är, och jag vill helt och hållet ställa mig bakom artikeln. Dr Sjöberg skriver: ”Situationen för stora ungdomsgrupper i bl a. storstäderna är utomordentligt alarmerande. Skolskolk, kriminalitet, öl-, thinneroch narkotikamissbruk breder ut sig. Äldre människor känner sig inte säkra för våldsgängen. Ungdomarna själva spårar ofta ur och blir kriminaloch mentalvårdsfall. Ingen gör något särskilt åt det hela. — — — Politiker och administratörer men oc vissa psykologer och läkare bagatelliserar händelseutvecklingen. Man fortsätter på den inslagna vägen som om man haft framgång med den. — — — Varför ingripa mot öl, hasch och thinner, säger man, det är ju bara symtom, man måste gå på djupet. Därefter upphör tankever mheten. — — — Är det radikalt att stå och se på hur det ena tonårsgänget efter det andra förstör sig med thinner, öl och narkotika? Är det reaktionärt att säga att nu får det vara nog nu måste de vuxna ta sitt ansvar för sina tonårsungdomar och samverka till att de farliga tendenserna inte får husera fritt?” Fru talman! Jag har velat citera detta därför att det speglar den debatt som i dag förs. Jag menar för min personliga del att politikerna måste ta sitt ansvar i dessa frågor. Det kan vara impopulärt, men om man ser problemen framför ögonen är det helt otillfredsställande att inte också ha det moraliska modet — eller vad man skall kalla det — att säga ifrån att nu måste vi vidta effektiva åtgärder för att skydda och hjälpa våra ungdomar. Det är ju bara det det handlar om. Därför har jag återkommit i reservationen till brottskommissionen, som återspeglas i de reservationer som är fogade till socialutskottets betänkande med krav om uttalad Nr 106 vårdskyldighet för narkomaner. Ty hur skall man kunna begära att Fredagen den ungdomar som är giftberoende och som själva saknar sjukdomsinsikt 1 juni 1973 frivilligt skall efterfråga vård?

Fru talman! Justitieutskottets betänkande nr 26 och socialutskottets betänkande nr 18 omfattar två huvudfrågor. Det är dels förslag om särskilda åtgärder mot brottsligheten på basis av det betänkande som brottskommissionen efter en mycket kort utredningstid framlagt, dels anslagsframställningarna till polisväsendet för budgetåret 1973/74. Innan jag går in i detalj på detta vill jag börja med att yrka bifall till reservationerna 2 och 12 i justitieutskottets betänkande nr 26. Sedan skall jag försöka göra den begränsningen att inte debattera dessa frågor från rent partipolitisk synpunkt. Jag skall inte fördjupa mig i en mängd statistik angående brottsutvecklingen i vårt land. Jag vill bara erinra om att antalet brottsbalksbrott som kommit till polisens kännedom år 1960 var ca 275 000. Den siffran var 1971 uppe i omkring 585 000, dvs. mer än en fördubbling. Man har hävdat att brottsligheten har minskat något i förhållande till närmast föregående år, men totalt sett har det alltså varit mer än en fördubbling under en 10-årsperiod. Det kan man inte komma förbi. Det mest oroande i denna utveckling har varit ökningen av de grova brotten med våldsinslag, vilka vittnar om en otrolig brutalitet i en tid då vi talar så mycket om solidaritet och jämlikhet och då vi propagerar för antivåld. Som ett led i den utvecklingen har också våld mot polisman i tjänsteutövning ökat. Den allmänna ordningen har också efter hand blivit betydligt sämre. BL. a. visar många ungdomar en ökad hänsynslöshet i sitt uppträdande, samtidigt som missbruket av alkohol och narkotika fortsätter. På detta har allmänheten reagerat mycket negativt. Det gäller alla samhällsgrupper. Hur vi än anstränger oss kommer det tyvärr att begås nya brott. Utvecklingen är också internationellt betingad. Det är inte bara i vårt land som denna trend förekommer. Motorismen har gjort människorna mera rörliga, och bl.a. ungdomens ekonomiska situation har bidragit till att brottsligheten har förändrats. Brottsutvecklingen har som sagt varit oroande. Trots detta har allmänheten nog fått den uppfattningen att man från ansvarigt håll ibland har bagatelliserat den utvecklingen. Justitieministern har själv vid några tillfällen gjort gällande att folk överdriver. Han har själv inte blivit utsatt för brott eller ordningsstörande handlingar, och det är han inte ensam om; jag har personligen inte heller drabbats, och det är många med oss som har sluppit undan. Jag håller med justitieministern om att man inte skall göra sig skyldig till överdrifter. Men tyvärr har alltför många människor fått uppleva en rättsotrygghet som vi absolut inte kan acceptera i vårt land. Samhället måste helt enkelt skydda sig mot brott. Det var därför med stor tillfredsställelse vi såg tillsättandet av brottskommissionen, för att i första hand få fram förslag till åtgärder som syftar till att få bukt med de mest akuta problemen. Vi hälsar också med tillfredsställelse beslutet att tillsätta ett brottsförebyggande råd med uppgift att på längre sikt försöka komma till rätta med de bakomliggande orsakerna och samordna samhällets insatser mot brott och ordningsstörande handlingar. Detta tyder på att även regeringen varit djupt oroad över utvecklingen mot ökad kriminalitet. Annars hade dessa åtgärder inte varit nödvändiga. Kommissionen har på den korta tid som stått till förfogande lyckats lägga fram ett i princip enhälligt förslag, som vi nu har att ta ställning till. Propositionen följer också över hela linjen utredningens förslag, och jag har därför ingen anledning att beröra alla punkter i förslaget. Jag sade i årets remissdebatt att det viktigaste när det gäller att minska brottsligheten är att förebygga och förhindra att brott begås och att det därnäst viktigaste bör vara att beivra begångna brott. Dessa båda syften påverkar varandra. Orsakerna till brott är säkerligen många, och vi vet förvånansvärt litet om dem. Vi vet att lågkonjunktur och fattigdom kan minska brottsligheten och att högkonjunktur och hög levnadsstandard hur märkligt det än låter — har en benägenhet att öka brottsligheten. Alkohol, thinner, narkotika och andra gifter är med all säkerhet en orsak till brott. Urbaniseringen och sammangyttringen av folk i stora tätorter med i många fall trängsel, stress och otrivsel som följd är en annan orsak till brott. Personligen tror jag också att avkristningen är en betydelsefull faktor i detta sammanhang. Bristfällig uppfostran i en del hem kan man heller inte bortse från, även om man fördenskull inte heller skall generalisera. Bristande lojalitet mot andra och mot samhället är också anledningar till brott, men vi vet inte vad denna bristande lojalitet beror på. Konkurrenssamhället, fysisk och psykisk ohälsa med anpassningssvårigheter som följd, arbetslöshet och andra problem är säkert också bakgrundsfaktorer till brott. De två män som i förrgår dödade en människa i Eskilstuna gjorde det för att till varje pris få tag i pengar. Bakgrunden där var att de gått arbetslösa mycket lång tid. TV och andra massmedia kan också genom program och reportage, naturligtvis utan att avse det, inspirera till brott. Man beskriver alltför ingående tillvägagångssätt, plats, tid och byte för vissa brott som ur publicistisk synpunkt är intressanta. Det kan ge vissa människor impulser att begå liknande brott. Så kan förhållandet vara när det gäller rån mot banker, postkontor, systembutiker och affärer liksom vid rån mot åldringar. Ur brottsförebyggande synpunkt bör massmedia därför vara mera försiktiga. Ungdomens situation har jag åtskilliga synpunkter på, men de sammanfaller i allt väsentligt med de synpunkter som fru Hjelm-Wallén framförde i årets remissdebatt. Därför ber jag att få hänvisa till kammarens protokoll för den 1 februari i år. Vi får helt enkelt inte generalisera när det gäller ungdomen, vi skall vara glada att den finns och vi måste alla hjälpas åt för att ungdomarna skall uppfatta sin tillvaro som meningsfull. Då löser vi kanske många problem, vilket vi inte gör om vi bara uttalar vår förtrytelse över dem och uraktlåter att ge konstruktiv hjälp. Den hjälpen kan vi i förebyggande syfte ge genom en aktiv medverkan från samhällets sida, de sociala organen, hemmen, skolan och de ideella och religiösa organisationerna. Men vi klarar den inte genom att enbart sitta isolerade och ondgöra oss över det vi inte tycker om. En sådan attityd från den vuxna världen måste vara helt förkastlig i brottsförebyggande syfte. Vi måste även slå vakt om den stora majoriteten av fin ungdom — den syns och hörs inte, men även den behöver vårt stöd. Jag skall så något beröra samarbetet mellan polisen och socialvårdens personal. Detta samarbete fungerar mycket bra på många håll, men också mycket dåligt på andra håll. Jag har fått uppfattningen att det är vissa grupper bland socialvårdens personal som inte vill samarbete med polisen. De skyller bl. a: på att de blir misstrodda av klientelet om de har något samröre med polisen. På vissa håll — det skall jag inte förneka — kan naturligtvis förhållandena vara omvända, dvs. att polisen inte önskar samarbete, men i huvudsak finns samarbetsoviljan hos dessa grupper inom socialvården. De tror att samarbetet till varje pris måste ske genom sampatrullering trots att utredningen föreslår samarbete efter överenskommelse mellan parterna om det lämpligaste sättet. Ordet sampatrullering förekom inte ens i betänkandet. Dessa grupper av socialvårdens personal tror att polisen bara arbetar repressivt. Det vittnar om att dessa grupper inte vet särskilt mycket om polisens arbete, i varje fall inte på det sociala planet. Långt innan socialvården var så utbyggd som den nu är i kommunerna fick polisen under icke expeditionstid — då det mesta händer — svara för det sociala arbetet på fältet. I många kommuner kunde man inte få tag i socialvårdspersonal under kvällar och nätter då problemen hopade sig. Åtskilliga polismän kan vittna om detta. Nu, när socialvården har byggts ut, vill vissa tjänstemän inte ha med polisen att göra. Härvidlag är ett nytänkande nödvändigt! Antag att socialvården ensam skall svara för fältarbetet i Stockholm. Kommer den att klara det? Har den hittills klarat det? Om så hade varit fallet skulle tillsättandet av brottskommissionen och det förebyggande rådet inte ha behövts. Utbildningen inom polisen och socialvården måste inriktas på ingående information om varandras yrkesområden. Socialvårdens personal måste få tillfälle att följa polisens arbete inifrån. Då kommer den att erfara en helt annan attityd till de hjälpbehövande från polisens sida än vad de trott att polisen har. Det repressiva polisarbetet är bara en del av allt polisarbete. Det socialt stödjande och hjälpande arbetet inom polisen är ganska omfattande. På samma sätt måste polispersonalen få en ökad social utbildning, så att den blir införstådd med socialvårdens arbete och problem. På så sätt kan dessa båda yrkesgrupper bättre förstå varandra och bättre klara av samarbetet. Redan vid undervisningen på polisskolan och på socialhögskolan måste grunden för samarbete läggas. Polisen måste få komma till socialhögskolan på samma sätt som socialhögskolan får komma till polisen. Samarbetet måste syfta till något, nämligen till att lösa sociala problem och missförhållanden och inte till att fördjupa dem, vilket kan bli fallet om samarbetet motarbetas. Sedan vill jag säga några ord med anledning av uttalanden från en del organisationer, som bl.a. vill göra gällande att brottskommissionen vill öka insatserna av kontroll mot samhällets utslagna människor och därför fokuserar det politiska intresset på ytliga ordningsproblem i stället för att satsa resurserna där de behövs och där de gör nytta. — De som anser det ser bara avundsjukt på förstärkningar till polisen. Brottskommissionen var faktiskt inte så blåögd att den trodde att ett ökat antal poliser skulle lösa alla problem. I stället påpekades det att problemet med att förbättra den allmänna ordningen t.ex. inte kunde få en bestående lösning enbart genom polisiära insatser. Observera att brottskommissionen och propositionen just av den anledningen föreslår 25 miljoner kronor till kommunernas sociala arbete utöver redan beviljade anslag. Det gäller statsbidrag till kommunerna för social jourverksamhet, vårdcentral, behandlingshem och vård i enskilt hem av narkotikamissbrukare. Det här är ju en kommunal angelägenhet. På det sättet har kommissionen i viss mån klampat in i socialutredningens arbete, som med all sannolikhet kommer att gå betydligt längre och medföra stora anslagshöjningar till den sociala verksamheten. Vi kan helt enkelt inte lägga fram förslag hur som helst vid sidan av en pågående utredning. Underlag för detta har saknats för kommissionen, och av den anledningen är det tillfredsställande att vi ändock har kunnat komma med de här förslagen, som belöper sig på ca 25 miljoner kronor under en treårsperiod. Förutom det brottsförebyggande sociala arbetet, som i första hand skall skötas av de sociala myndigheterna och i viss utsträckning i samarbete med polisen, föreslås nu en del andra brottsförebyggande åtgärder: banker och postkontor kommer att få ett bättre rånskydd, såsom bättre låsanordningar, skydd för kassapersonal, larmanordningar, TV-övervakning osv. Om detta står att läsa i betänkandet, varför jag inte behöver ta upp det till närmare beskrivning. Också penningtransporterna äkrare. Verksamheten på sexklubbar och poseringsateljéer måste kontrolleras och får inte bedrivas utan tillstånd av polismyndighet, om det här förslaget går igenom. Anledningen därtill är att det på sådana klubbar eller i anslutning till dem kan förekomma olika slags brottslighet. Många undrar vad det är för brottslighet som förekommer där. Jag kan då nämna vad kommissionen har angivit, nämligen koppleri, främjande av otukt, olovlig rusdrycksförsäljning, narkotikabrott, häleri, olovlig befattning med insmugglade cigaretter och spritdrycker, stöld, rån, misshandel och olika hot — allt detta är exempel på brott som kan förekomma, och de brotten drabbar såväl kunder som personal. Sanitär olägenhet för kringboende är en annan besvärlig situation som följer i sexklubbarnas spår. Därför måste man på något sätt ha sådan verksamhet under kontroll. Sedan kommer lagen om tillfälligt omhändertagande, som ersätter bestämmelserna i nuvarande polisinstruktionen, enligt vilken man också skall ha möjlighet att ta hand om barn under 15 år och återföra dem till föräldrahemmen eller till barnavårdsmyndigheter. Detta är väl motiverat både i utredningen och i propositionen, varför jag inte just nu skall gå in Nr 106 PRE E a Fredagen den Jag måste också, när vi talar om brottsförebyggande arbete, säga att I juni 1973 man inte föreslår några straffskärpningar. Det är kanske angeläget att. so — betona detta. De straffbestämmelser som redan finns anses tillräckliga. Åtgärder mot Ur brottsförebyggande synpunkt föreslås även en väsentlig förstärkbrottsligheten m.m. ning till polisen. Jag kan säga att jag är tillfredsställd med den förstärkning som nu föreslås. Det är den största samlade förstärkning som vi på en gång har fått till svensk polis. Fotpatrulleringen är ett effektivt sätt att genom övervakande verksamhet förebygga rån och våldsbrott där sådana brott vanligast förekommer. Därför behöver den fotpatrullerande polisstyrkan ökas, särskilt i tätorternas centrala delar. Detta har också fru Kristensson nämnt, likaså att ett ökat antal kvarterspoliser eller områdespoliser behövs, kanske speciellt i nybyggda bostadsområden eller nya kommundelar. Vi bör emellertid inte haka oss fast vid begreppet kvarterspolis; det kanske inte täcker vad vi egentligen avser. Det är viktigt att den här polisverksamheten inte bara kommer att gälla de större polisdistrikten. Även i de mindre distrikten — och kanske många gånger på platser där det tidigare funnits en arbetsgrupp som sedan har indragits — är det viktigt att det finns en polisman som folk känner och lätt kan nå och få kontakt med. Människorna bör känna det så, att ”det här är vår polis”. Den tjänsten kommer då att fungera som en utomordentligt brottsförebyggande faktor. Detta är mycket viktigt när vi ser på personella förstärkningar till polisväsendet. Hög uppklaringsprocent är också klart brottsförebyggande, i varje fall när det gäller rån och andra grövre förmögenhetsbrott. Men för att nå en hög uppklaringsprocent erfordras det att polis snabbt kommer till en plats där ett brott har förövats, så att spaningsoch utredningsarbetet kan påbörjas så fort som möjligt. För detta krävs en god utryckningsberedskap och en rutinerad utredningspersonal. När vi sedan talar om ökad preventiv verksamhet genom övervakning och spaning, måste vi komma ihåg utredningssidan. Balanserna på den sidan är redan nu höga och måste arbetas av. Upptäcks och ertappas flera människor med brottslig verksamhet genom en ökad spaning och övervakning, måste i relation därtill också utredningssidan förstärkas. I det sammanhanget är det också viktigt att utredningsarbetet och handläggningsrutinerna förenklas så att en snabbare reaktion kan ske. Det är också klart brottsförebyggande. Trafikundervisningen i skolan är mycket viktig liksom undervisningen i lag och rätt. Den verksamheten är också kontaktskapande mellan polisen och ungdomen och har redan visat sig värdefull. Rätt personal måste emellertid tas ut för detta arbete, och det är nog nödvändigt att i varje fall ledaren för arbetet har en befordringstjänst — jag tänker då närmast på inspektörsgraden — annars är det risk för att polismännen inte söker sig till skolundervisningen. I fördelningsplanen för dessa tjänster nästa budgetår har rikspolisstyrelsen sagt att inspektörer inte erfordras. Jag hoppas att detta blir föremål för nya överväganden i departementet och i rikspolisstyrelsen. Skolarbetet är så viktigt att det helt enkelt inte 61 Nr 106 får bli en miss. Fredagen den Fördelningen av polis 1 juni 1973 ställning till, men det är viktigt att tjänsterna verkligen sätts in där behovet är störst. De små distrikten får i detta sammanhang inte glömmas sterna har kommissionen eljest inte tagit Åtgärder mot bort. Det blir en besvärlig övervägning, eftersom vi har 119 polisdistrikt brottsligheten och dessa nästa budgetår skall dela på ca 400 tjänster. De flesta går till de m.m. större distrikten, det vet vi redan, och det kan innebära att vissa distrikt blir helt utan. Det är meningen att de 450 tjänsterna som kvalificerade biträden skall användas för att i viss utsträckning överföra arbetsuppgifter från polispersonal till annan personal. Det är dock viktigt att den här överföringen inte drivs in absurdum. De här personerna skall kunna klara visst utredningsarbete och vara radioexpeditörer på sambandscentraler och radioexpeditioner. De skall också kunna ersätta fordonsredogörare och annan administrativ personal. Det polisiära ansvaret måste även i fortsättningen ligga på polispersonal, vilket är mycket viktigt inte minst från skyddssynpunkt. Det primära bör vara att biträdespersonalen är biträden åt polismän, som har det polisiära ansvaret. Fru talman! Mycket mera skulle behöva sägas, men jag har redan överskridit den tid jag har antecknat mig för. Jag kanske får anledning att återkomma.

Fru talman! Först vill jag säga att jag kommer att överskrida den tid som jag har beräknat för mitt anförande, främst därför att denna debatt omfattar inte bara justitieutskottets betänkande nr 26 utan också socialutskottets betänkande nr 18. Herr Polstam påpekade i sitt anförande att brottsligheten i vårt land ökade under hela 1960-talet och att den fördubblades under tioårsperioden 1961—1971 för att det sistnämnda året uppgå till bortåt 600 000 brottsbalksbrott som har kommit till polisens kännedom. Utvecklingen tycks ha stagnerat under år 1972 och under den gångna delen av år 1973, men läget är i vart fall så oroande att brottsligheten framstår som ett av våra allra största samhällsproblem. Opinionsundersökningar i vår har också visat att brottsligheten av allmänheten anses vara det näst svåraste samhällsproblemet just nu. Det är bara den stora arbetslösheten som bedöms vara ännu allvarligare. Särskilt oroväckande är väl enligt de flestas mening ökningen av våldsbrottsligheten, både de uppmärksammade bankoch postrånen men också överfall och rån riktade mot affärsinnehavare, ensamboende åldringar eller fredliga gatuvandrare och ofta utförda på ett skrämmande brutalt och hänsynslöst sätt. Också antalet rent mening gatuöverfall utan samband med rån är oroväckande stort. Då medrä jag inte de slagsmål som väl är mer eller mindre oundvikliga och där deltagarna så att säga båda är aggressiva. Från de tre oppositionspartiernas sida har sedan länge krävts effektiva åtgärder mot brottsligheten, men regeringen har mer eller mindre bagatelliserat frågan och vägrat att tillmötesgå oppositionskraven. Detta är beklagligt, eftersom det gamla ordspråket att det är lättare att stämma i bäcken än i ån har sin giltighet också när det gäller att motverka kriminalitet. Nu har emellertid brottsligheten, delvis på grund av dessa försumligheter från regeringens, sida blivit ett sådant samhällsproblem och väckt sådan oro bland folk i allmänhet, inte minst bland regeringspartiets egna väljare, att regeringen inför det kommande valet har sett sig tvungen att på allvar ta itu med frågan. Det är verkligen i senaste laget, men för all del: bättre sent än aldrig. Lyckligtvis har den brottskommission som regeringen tillsatte i början av detta år arbetat med berömvärd snabbhet och under påfallande stor enighet i huvudfrågan mellan de fyra politiska partier som var representerade i den. Regeringens förslag är ju också i allt väsentligt detsamma som vad brottskommissionen föreslog. I reservationen 2 till justitieutskottets betänkande nr 26 har folkpartiets, centerns och moderaternas utskottsrepresentanter påpekat denna omsvängning i regeringens handlande. Utskottsmajoritetens formulering innebär däremot enligt min mening en förskönande beskrivning av regeringens sätt att tidigare agera. Jag yrkar alltså bifall till reservationen oå På kort sikt är den effektivaste metoden att motverka brottslighet en ökning av polisens resurser, som i dag är otillräckliga för att polisen skall kunna fullgöra de uppgifter som samhället har ålagt den. Ökade resurser för polisen ökar upptäcktsrisken för brottslingen och det är en faktor som avhåller från brott. Vidare kan polisen få möjlighet att öka sin brottsförebyggande verksamhet, inte minst genom ökad fotpatrullering och ett ökat antal kvarterspoliser. Moderata samlingspartiet har begärt något större ökning av polisens resurser än vad regeringen föreslår. Från folkpartiets sida har vi godtagit regeringens förslag på denna punkt, inte minst av kostnadsskäl och i förhoppningen att det ändå är en ganska stor satsning som har utsikter att ge det avsedda resultatet. Skulle utvecklingen visa att ytterligare resurser för polisen är en oavvislig nödvändighet får man väl ompröva den frågan. Regeringens förslag till ökning av antalet poliser har väckt livlig diskussion på en del håll särskilt bland socialvårdstjänstemännen, eller socialarbetarna som de själva ibland kallar sig. De grupperna har uppvaktat utskottet med listor både för och emot ökningen. Från dem som motsatt sig ökningen har hävdats att det är en felsyn att tro att man löser frågan om brottsligheten genom att öka polisens antal. De har förmodligen inte läst handlingarna så noga, för det framgår ju såväl av brottskommissionens betänkande som av propositionen och nu senare också av utskottets betänkande, att man naturligtvis inte tror att problemet i fråga om brottsligheten och dess orsaker löses enbart med polisiära åtgärder. Detta har för resten understrukits inte minst från polishåll. Förstärkning av polisen är en åtgärd på kort sikt som är nödvändig för att brottsligheten inte alldeles skall växa oss över huvudet och för att ge andrum för de åtgärder som på sikt kan bidra till att motverka brottsligheten. På längre sikt måste huvudvikten läggas på förebyggande åtgärder genom uppfostran i hem och skola, genom ideella organisationers och kommunala organs ungdomsverksamhet, genom sociala åtgärder för att skapa bättre uppväxtmiljöer i fråga om bostäder, utrymme för fritidsverksamhet osv. När det gäller skolan är det enligt min mening alldeles nödvändigt att eleverna först och främst som ett led i den sociala fostran, som är en av skolans huvuduppgifter, får lära sig och vänja sig vid att följa skolans egna ordningsregler. I skolan möter den unge för första gången det samhälle han som vuxen skall leva i. Om han inte i skolan får lära sig att följa givna regler, kan man knappast räkna med att han, när han lämnar skolan, plötsligt skall vara beredd att följa samhällets regler. När han kommit till den ålder, då han — och för den delen även hon — är mogen för polis, åklagare och domstolar, är det ofta för sent att lära honom detta. I varje fall behövs då kraftigare ingripanden och hårdare åtgärder än som skulle vara fallet, om man i tid hade lärt honom att följa givna regler. Ju tidigare man lär ungdomarna detta, desto mjukare metoder kan man använda, desto mer blir det fråga om att lära ungdomarna att följa regler i stället för att senare tvinga dem att göra det. Förebyggande åtgärder på ett så tidigt stadium som möjligt är både humant och effektivt. I ett särskilt yttrande har folkpartiets och centerns representanter i utskottet framhållit hemmets och skolans betydelse för att skapa värderingar och samlevnadsregler som positivt kan medverka till förebyggande av brott. Vi har tillagt att utgångspunkten därvid måste vara den uppfattning om människovärdet och individernas ansvar för varandra, som representeras av kristen livsåskådning och humanism. Med vårt yttrande har vi velat markera att sociala åtgärder för att förebygga brott inte bara får ta sikte på yttre åtgärder, hur viktigt det än är med goda bostäder, goda fritidsmiljöer och sådant. Det är också nödvändigt att det uppväxande släktet får en uppfostran till att bli goda samhällsmedlemmar, till hänsyn, till tolerans och till samarbete. Med detta förtydligande är jag beredd att rösta för bifall till utskottsmajoritetens skrivning i den del där moderaterna reserverar sig genom reservationen 3. Skillnaden mellan reservationen och utskottsmajoritetens skrivning med det förtydligande jag här har gjort för min egen del är kanske inte så särskilt stor. I punkten 2 i utskottsbetänkandet behandlas frågan om förenklade handläggningsformer i brottmål. Den frågan har utretts bl.a. av en kommitté som justitieministern tillsatte för några år sedan. Denna har i ett betänkande föreslagit s.k. jourdomstolar som snabbt skall kunna döma i en del mål. Sådana jourdomstolar förekommer för resten redan på en del håll i utlandet. Kommitténs förslag var dock ganska begränsat och tog i första hand sikte på trafikmål. Brottskommissionen föreslog enhälligt att frågan om jourdomstolar eller en på annat sätt förenklad brottmålsprocess skall utredas i ett vidare sammanhang. Frågan om sådana här jourdomstolar aktualiserades emellertid genom en moderatmotion. Avsikten var att handläggningstiden skulle förkortas just när det gäller unga lagöverträdare. Folkpartiets representanter i utskottet ansåg, med hänsyn till brottskommissionens uttalande om en utredning i ett vidare sammanhang, att det inte fanns någon anledning för riksdagen att ta ställning till moderatmotionen i detta sammanhang. Som en kompromiss har också moderaternas representanter godtagit detta. Resultatet härav är reservationen 4. Jag har litet svårt att förstå utskottsmajoritetens ståndpunkt. Utan Nr 106 någon som helst utredning i frågan tar man avstånd från tanken på Fredagen den jourdomstolar. Nu är det svårt att av betänkandet läsa ut om man tar 1 juni 1973 avstånd endast från moderatmotionens tanke på jourdomstolar för unga lagöverträdare eller om man över huvud taget tar avstånd från tanken på jourdomstolar. För min del tycker jag i varje fall det är rimligast att vänta med ett ställningstagande tills man har sett resultatet av den utredning Jag övergår nu, fru talman, till reservationerna 5 och 6 vilka i viss mån hör samman. I dessa behandlas en fråga som jag själv tycker är mycket svår att ta ställning till. Den har aktualiserats genom en moderatmotion om en särskild påföljd för ungdomsbrottslingar i form av ett kortvarigt frihetsstraff. Jag måste bekänna att jag är mycket tveksam till motionens krav i oförändrad form, och jag har inte heller biträtt motionen. Jag skulle emellertid kunna tänka mig en annan möjlighet. Vid dom till skyddstillsyn kan denna förenas med en anstaltsbehandling på en å två månader. I vissa fall kan det kanske vara lämpligt att som ett alternativ byta ut den relativt långvariga anstaltsbehandlingen — vilken för resten möjligen kommer att förlängas efter ett förslag från regeringen som väntas — mot korttidsbehandling där särskilda skäl så påkallar. Jag tänker på sådana fall där den dömde huvudsakligen har begått misshandelsbrott o. d. på kvällarna medan han har ett arbete på dagarna. Att avbryta det arbetet genom en långvarig anstaltsbehandling kan vara olyckligt för hans återförande till samhället. Man skulle kanske i stället kunna tänka sig ett par korta frihetsberövanden i anslutning till några lördagar och söndagar. Det förekommer bl.a. i Amerika, och visst kan vi diskutera den frågan också här. Jag har därför anslutit mig till reservationen 5, i vilken föreslås att problemet utreds i samband med en översyn av behandlingsformerna inom kriminalvården i frihet och i samband med en utredning om övervakningsnämndernas befogenheter. Däremot biträder jag inte reservationen 6 som tar sikte på en påföljd i den form som moderaternas motion avser. Reservationen 9 kommer för folkpartiets del att närmare behandlas av herr Westberg i Ljusdal, och jag nöjer mig därför med att yrka bifall till reservationen. Reservationen 12 avser formuleringar i utskottets betänkande, och den hör i sak ihop med reservationen 2. Den är avsedd att ge en riktigare beskrivning av regeringens hittillsvarande agerande beträffande polisens resurser än vad utskottsmajoritetens skrivning ger. Jag yrkar alltså bifall även till reservationen 12. Antalet reservationer vid utskottets betänkande är stort och kan ge intryck av en betydande splittring inom utskottet. I stort sett har vi dock varit överens, med undantag endast för vpk:s representant. Reservationerna från övriga partiers representanter rör i huvudsak rätt begränsade avvägningsfrågor. I huvudfrågan, nämligen att vi måste ge polisen en väsentlig förstärkning av dess resurser, har vi varit i stort sett ense, även om moderaterna vill gå något längre än socialdemokraterna, centern och folkpartiet. I övriga frågor har vi också, tycker jag, i stort sett samlat oss 65 kring en önskan att nu äntligen vidta åtgärder för att söka börja stoppa brottsligheten. Den enigheten i huvudfrågan är enligt min mening glädjande, och det är min förhoppning att det centrala rådet som snart skall börja arbeta också skall kunna arbeta i en sådan enighet att de åtgärder mot brottsligheten som verkligen behövs kommer att i huvudsak kunna beslutas i samförstånd. Brottsligheten vållar så mycket lidande och oro och orsakar så stora kostnader för både enskilda och samhället att vi nu verkligen måste försöka att på bred front motverka den. Och där behövs medverkan från alla goda krafter. Jag upprepar till slut, när det gäller justitieutskottets betänkande nr 26, mina yrkanden om bifall till reservationerna 2, 4, 5, 9 och 12 samt yrkar i övrigt bifall till utskottets hemställan. Sedan skulle jag, fru talman, vilja säga några ord om socialutskottets betänkande nr 18, som ju bl.a. rör frågan om åtgärder på det sociala området mot narkotikamissbrukare. Jag tycker att utskottsmajoriteten på ett sätt som jag inte kan godta skjuter ifrån sig frågan om ingripande mot narkotikamissbrukare under hänvisning till pågående utredningar. Narkotikamissbruket är en sådan akut och allvarlig social företeelse att man verkligen måste vara beredd att i avvaktan på utredningarna om organisationsfrågor och sådant göra något redan i dag. Utskottsmajoriteten kunde åtminstone klart ha fastslagit samhällets vårdskyldighet när det gäller narkotikamissbrukare, i all synnerhet unga sådana. I fråga om alkoholister har vi väl klart för oss att det är samhällets skyldighet att ingripa med vård, i första hand på frivillighetens väg om det går att ordna, men om så inte är möjligt med tvång.

Vi har inom den övervakningsnämnd där jag arbetar haft ett projekt med narkotikavård av kriminell ungdom i samarbete med socialvården, för vilken det har gällt icke kriminella ungdomar. Medverkan har väl delvis varit frivillig, men de som inte velat vara med har förstås fått vänta sig andra åtgärder. Deltagarna upplevde det nog ändå som frivillig vård, och den har givit överraskande goda resultat, men det berodde på att vi hade tillgång till alldeles särskilt väl lämpade personer. Av det tjugotal ungdomar som behandlades inom kriminalvården är nu efter ett år ingen helt narkotikamissbrukare. Över hälften är narkotikafria och återstoden har haft några återfall men ser ut att klara sig, om de får fortsatt vård. Nu spricker hela projektet av både ekonomiska skäl och andra, och därför är Nr 106 Fredagen den åstadkommas. FR I juni 1973 Fru talman! Jag kan alltså inte godta utskottets skrivning, som jag ser I —— — usla dd db öANA ERASIER Åtgärder mot som en undanflykt från verkligheten, utan jag kommer att rösta för bifall å till reservationen 1, just för att samhällets vårdskyldighet, i första hand brottsligheten på frivillighetens basis, i andra hand med tvång, skall klart fastslås. ENE Däremot är jag mera tveksam till reservationen 2 om en särskild det möjligt att ungdomarna måste offras, om inte de sociala myndigheterna ingriper mer eller mindre tvångsvis i de fall frivillighet inte kan utredning rörande barnavårdsnämndernas sätt att fullgöra sina skyldigheter. Självfallet måste regeringens och riksdagens direktiv följas, men regeringen har väl möjlighet att inhämta dessa uppgifter utan att tillsätta en särskild utredning.

Fru talman! Först vill jag säga några ord om den makabra föreställningen att man bagatelliserar allvaret i en situation om man inte skriker: ”Nu måste det vara nog!” och om man inte sätter i gång ett moraliserande utan like. Jag tror inte att detta beteende verkar särskilt positivt på den stora del av det svenska folket som har problemen på nära Man måste dra någon lärdom av de erfarenheter som trots allt finns, och jag har aldrig sett några påtagliga effekter av de stora orden ”Nu måste det vara nog! ”.— utom i ett enda fall. Det var när jag själv fick ett raseriutbrott av väldiga proportioner mot en till dess lat, slö och bedrövlig flicka som jag hade givit upp hoppet om. Åtminstone enligt vad hon sade, när hon några år senare kom tillbaka med studentbetyg och allt, var det detta raseriutbrott som hade gjort ett avgörande intryck på henne. Men jag tror inte att man kan planera dessa raseriutbrott, och jag tror inte att de kan användas som systematiska medel i en politik för att göra folk bättre. Man får se litet djupare än till dessa enkla demagogiska ytfenomen. Jag tror mera på den gamle erfarne frälsningssoldaten som sade: Jag har aldrig lyckats frälsa någon som varit kall om fötterna! Jag skall inledningsvis, eftersom det i denna debatt förekommit ett så fruktansvärt moraliserande, bara ta upp ett av de argument som vi har hört från fru Kristensson, herr Polstam och herr Ernulf, nämligen om avkristningens påstådda betydelse. I fru Kristenssons och herr Schötts reservation nr 3 formuleras det på det här sättet: ”Den normupplösning” — underförstått: upplösning av det kristna normsystemet — ”som har kunnat iakttas i vårt land under senare år utgör — — — en grundläggande orsak till den tilltagande brottsligheten.” Det här är ingen ny upptäckt. Jag skulle kunna citera den romerske skalden Juvenalis, som ägnade några decennier av sitt liv åt att skriva gnälliga dikter om det tilltagande sedeförfallet i Rom för 1 900 år sedan och anledningen till det, nämligen den normupplösning som enligt hans mening blev allt värre. Men jag skall ur denna hög av citat som man skulle kunna plocka fram för ett tillfälle som det här nöja mig med två, som jag händelsevis har till hands. Det ena är ur en insändare i London Evening Post i september 1776, när man i England som bäst diskuterade USA :s självständighetsförklaring som just blivit känd.

Det är en sammanfattning om 1840-talet: ”När det gällde att ange orsakerna till den växande fattigdomen, brottsligheten och sedeslösheten svävade skribenterna ej på målet. Nära nog enstämmigt utpekade de skråoch försvarslagstiftningen som det främsta hindret för landets lyckliga utveckling. I näringsfrihet, kompletterad med folkundervisning och yrkesutbildning såg de räddningen undan en pauperism, som redan tedde sig som ett hot mot samhällsordningen.” Qvist fortsätter: ”Givetvis fanns det nyanser i denna kör av röster. De konservativa, i pressen företrädda främst av Statstidningen-Posttidningen, Svenska Biet och Svenska Minerva, betonade även andra moment, särskilt jordstyckningen, fabriksväsendet och den av individualism och njutningsbegär orsakade allmänna moraliska upplösningen, allt framställt som resultat av liberal politik och propaganda.” — Lyssna på det, herr Ernulf! Jag skall inte gå vidare i denna citatsamling; jag vill bara säga än en gång att dessa orsaker, som kom som nya upptäckter här, har man upptäckt redan för länge sedan. Det kan inte finnas någon ”lag och ordning” utan att det finns en smula social rättvisa. Men när vi nu har en situation som ropar på radikala åtgärder för att lösa kroniska och akuta sociala problem, vad får vi då? Jo, vi får 400 nya polistjänster och binder oss för ytterligare 400 näs och ytterligare 400 året därpå. Och vi får en lag om tillfälligt omhändertagande, en lag som för tanken till gamla tiders lösdriverilagar — det gäller att rensa gatorna från dem som är utslagna och avvikande. Jag är ledsen att behöva säga detta om en produkt som bär Lennart Geijers namn, eftersom han på sin post har gjort sig känd som en framstegsvänlig man. Men här har, såvitt jag förstår, moderata samlingspartiets envetna propaganda gett resultat. Det är ett exempel på vad en okänd tänkare har sagt, nämligen att det måste löna sig att arbeta — och det har det tydligen gjort för moderata samlingspartiet i den här frågan. Delar av regeringens paket kan självfallet accepteras av alla. Men här har sådana vettiga åtgärder som bättre trafikövervakning, bättre säkerhetskontroll över banker och postkontor och mera pengar till vården av narkotikamissbrukare fått tjäna som en söt dragering kring den beska centrala substansen, nämligen att man utökar polisen för att ta hand om en social verksamhet som andra instanser borde sköta men inte fått resurser att sköta effektivt. Att stifta lag är en allvarlig uppgift, och det är något skrämmande med den brådska som resulterat i den aktuella propositionen. I allt vä entligt är den en oförändrad andra upplaga av det betänkande som den s.k. brottskommissionen lagt fram under beteckningen ”Åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den allmänna ordningen”. Man kan tycka att lagstiftarna tidigare tog onödigt lång tid på sig. Det dröjde 130 år innan missgärningsbalken och straffbalken i 1734 års lag ersattes av strafflagen, och det tog exakt 100 år innan strafflagen ersattes av brottsbalken genom beslut av 1962 och 1964 års riksdagar.

Rimligen borde det finnas någon måttlig och förnuftig hastighet mellan de gamla lagstiftarnas sekellånga överväganden och den olympiska snabbhet som Astrid Kristensson och de övriga juridiska häcklöparna har kommit upp i. Brottskommissionen tillsattes den 3 januari 1973. Dess 169-sidiga betänkande är daterat den 22 mars, propositionen den 6 april och justitieutskottets betänkande den 23 maj. Det var samma panikartade fart på den kommission som producerade terroristlagen och de förslag till ”åtgärder mot vissa våldsdåd med internationell bakgrund” som vi debatterade i riksdagen den 6 april. I debatten då karakteriserade jag och andra terroristlagen som ett flagrant avsteg från svensk rättstradition. Lagen om tillfälligt omhändertagande är svårare att få ett grepp om, det medger jag gärna. Det är framför allt genom den suddiga syftningen och det faktum att den ingår i ett förslagspaket av tvivelaktig beskaffenhet som den aktualiserar frågan om rättssäkerheten. Sverige har varit och är alltjämt ett klassamhälle, men vårt rättsväsende har, som Georg Branting 1943 underströk i sin bok Lagröta, ”utvecklat sig under oavbruten förbindelse med det folkliga rättsmedvetandet”.

Inte ens de som döms brukar, annat än i rena undantagsfall, ifrågasätta de rättsvårdande myndigheter nas opartiskhet och rättrådighet. Efter att ha sagt detta tar jag mig friheten att undra vart vi nu är på väg, vart den svenska lagstiftningen är på väg. Två stora problemkomplex som berör centrala rättsprinciper, inte minst respekten för individernas rätt och frihet, har utretts med häpnadsväckande brådska och ytlighet. Den ena utredningen resulterade i terroristlagen. Resultatet av den andra har vi att ta ställning till i dag. Av den mängd kriminalproblem, som kunde ha tagits fram för en grundlig och saklig analys, har man uppenbarligen valt ut dem som varit mest uppmärksammade i massmedia och den dagliga debatten men som inte nödvändigtvis är de allvarligaste. I alla händelser har några av de förslag till lösningar, som brottskommissionen svettats fram och som regeringen och majoriteten i justitieutskottet gett sin välsignelse, tagits emot med en osedvanlig upprördhet av en rad av de organisationer vilkas medlemmar står i dagligt praktiskt arbete med dessa problem. I pressdebatten har det förekommit demagogiska inlägg om att kritikerna av brottskommissionens betänkande och propositionen är polisfientliga. Detta är en propaganda som inte nog kraftigt kan tillbakavisas. Fru Kristensson gjorde också gällande att det skulle finnas stora motsättningar mellan poliser och socialarbetare, och om jag fattade henne rätt menade hon att felet låg hos socialarbetarna eller åtminstone hos en del av socialarbetarna. Något sådant kan i varje fall inte utläsas ur de uttalanden från socialarbetare som jag och förmodligen alla andra ledamöter här har tagit emot. Det kan inte heller utläsas ur vpk:s partimotion 1977, där vi uttryckligen förklarat att vi inte ifrågasätter att ”polisen har viktiga sociala funktioner att fylla och att ett samarbete mellan socialvårdens olika organ och polisen är önskvärt och nödvändigt”. Men vi har också sagt att ”varken polisen eller socialvården kan ha något intresse av att rollerna sammanblandas och gränserna suddas ut” Jag fattar inte hur man kan misstolka detta som fientlighet mot poliser eller ens avoghet mot och svårighet att samarbeta med poliser. Det är ju lika självklart att dra yrkesgränser här som att man inte blandar ihop plåtslagarens roll med elektrikerns i byggfacket. Man betecknas inte som fientlig mot plåtslagarna om man säger att elektrikerna har sina speciella uppgifter, och man är inte elektrikerfientlig om man säger att det finns jobb som bara plåtslagare är kvalificerade att utföra och har utbildning för att utföra. Jag har under många år som tjänsteläkare i Stockholms stads barnavårdsnämnd haft mängder av fall säkerligen varje vecka — som samtidigt varit aktuella hos polisen, och jag kan inte minnas att det någon gång har varit konflikter, i varje fall inte konflikter att tala om. Tvärtom har samarbetet i regel varit utmärkt, främst kanske av det skälet att yrkesrollerna varit givna och ömsesidigt respekterade. Jag skulle kunna ange många exempel på detta, men jag skall nöja mig med ett. En nödvändig förutsättning för att socialarbetare, läkare, psykologer och andra funktionärer inom socialvården skall kunna vinna och behålla sina klienters förtroende är att de kan skilja mellan sådant som berättas i förtroende och sådant som får och bör rapporteras. För läkarna är detta som bekant en okränkbar del av yrkesetiken, men motsvarande gäller, om än inte fastslaget med samma giltighet för alla yrkesgrupper, även för andra som arbetar inom socialvården. För polisen däremot gällde till 1948, då allmänna polisinstruktionen första gången utfärdades, en ovillkorlig skyldighet att rapportera överträdelser av gällande lagar och författningar eller — som det hette — ”allt varom han i tjänsten får kännedom av beskaffenhet att föranleda åtal”. Denna rapportering även av rena bagatellförseelser skapade naturligtvis dåliga relationer mellan polisen och allmänheten, och det var främst av denna anledning som den ovillkorliga rapportskyldigheten mjukades upp. Men genom sin funktion och på grund av sina instruktioner är en polisman fortfarande mera bunden än en socialarbetare i detta hänseende. Vi har här hört talas om brottsstatistiken, och det är väl inget tvivel om att man har ett fördubblat antal kriminalregisterbrott under en tioårsperiod. Jag skall inte gå in på orsakerna till detta, men i viss mån är det fråga om skenbara fenomen. På den tiden då en stor del av svenska folket var bosatt på landsbygden förekom brott som aldrig anmäldes, medan brott av samma slag nu alltid blir anmälda. Tyvärr har jag inte fått fram de statistiska uppgifterna i tid till denna debatt — allting tycks vara stängt i dag — men jag undrar t.ex. vilken roll försäkringarna spelar i statistiken. År 1950, när vi började få litet brottsstatistik, hade de flesta människor inga försäkringar. De hade t.ex. ingen bil. Och om man blev av med något var det ingen idé att anmäla det — det hade man ingenting för. Nu är det annorlunda. Jag har själv bidragit till den statistiken, t.ex. när jag blev av med en bilradio i en bil och senare när också bilen stals från mig. Jag är övertygad om att alla som har försäkringar — och numera har alla praktiskt taget allting försäkrat — också anmäler brotten, och då får vi en helt annan statistik. Detta säger jag utan att ha vetenskapliga fakta. Jag nämner det bara som en av många orsaker till att brottsstatistiken gått i höjden. Vilken betydelse har t.ex. varuhusstölderna, och vilken betydelse har varuhusdetektiverna? Det förekom säkert lika mycket snatterier i affärerna förr i tiden, när man inte hade några detektiver, men nu upptäcks tillgreppen och rapporteras, och många snattare blir dömda. Detta är bara ett par exempel. Jag nämnde tidigare den ovillkorliga rapportskyldigheten. Den tillämpades på sådana platser där en polis hade överordnade och där han därför riskerade en prickning eller att bli suspenderad eller rent av avskedad, om han inte rapporterade ett brott. Men i de delar av landet där en fjärdingsman eller en enda polisman skötte ordningen blev det inte så många rapporter skrivna. Den där ensamme polisen ville stå på god fot med alla och hade hjärta för de flesta, och följaktligen kom många brott aldrig in i statistiken. På något avstånd från mitt barndomshem i min värmländska hemtrakt hände det t.ex. att landsfiskalen fick rapport om att brännvin brändes i en by. Brottet är preskriberat nu, herr Ernulf, det skedde för 30—40 år sedan. Då väntade denne landsfiskal till dess att det kom någon från den där byn ner till hans trakter. Då sade han: ”Jag har hört sägas att någon där uppe gör brännvin. Det är väl inte sant, men jag kanske får fara dit i morgon och se mig omkring.” När han så kom upp till den där byn var naturligtvis allting städat och snyggt, och då blev det ingenting om det i kriminalstatistiken. Jag nämner detta bara som en förklaring till den statistik vi har nu och den vi hade då. Men naturligtvis är det långt ifrån hela förklaringen. Men det är märkligt — och det har påpekats från flera håll, inte här men i pressen — att brottskommissionen tillkom och dess panikartade brådska utspelades vid en tidpunkt då vi för första gången på 20 år noterade en vikande kriminalregisterstatistik — 1972 års sammanlagda siffror som var lägre än 1971 års. Vissa brott hade då minskat med 20 procent. Fru Kristensson nämnde här att fordonsstölderna i Stockholm hade gått ner med 33 procent på ett år, om jag hörde rätt, och andra rapporterade brott hade gått ner med ungefär lika mycket. Hon tillskrev det ett ökat antal poliser. Men vad spelar rattlåset för roll i det sammanhanget, fru Kristensson? För några år sedan hade ytterligt få bilar rattlås, men nu har alla nya bilar sådant lås. Det är naturligtvis förfärligt mycket svårare att knycka en bil nu än när man inte hade några rattlås Detta som ett exempel i marginalen. Ett ständigt och vanligen berättigat klagomål från polisens sida, särskilt i storstäderna, har varit att man haft en så hård arbetsbelastning med förhållandevis banala förseelser att man inte kunnat ägna tillräcklig tid åt den grövre kriminaliteten. Genom att så stark tonvikt nu lagts på fr förseelserna som tar det mesta av tiden i fortsättningen också och att gan om ”allmän ordning” kan man befara att det blir de mindre resultatet inte blir den effektivisering av kampen mot den verkligt allvarliga brottsligheten som har ställts i utsikt med de många nya tjänsterna. Lagen om tillfälligt omhändertagande kommer förstås — om den över huvud taget blir tillämpad att ytterligare öka arbetsbelastningen på polisen. Jag har inte lyckats finna några motiv för denna lag, i varje fall inga trovärdiga motiv. Polisinstruktionen ger polisen de befogenheter som behövs för att upprätthålla allmän ordning och för att göra de tillfälliga omhändertaganden som krävs för detta. Polisinstruktionen kunde ha kompletterats med det stycke som nu ingår som 2§ i det nya slaget, befogenheten att ta hand om barn under 15 år under riskabla förhållanden. Och den kunde kanske ha preciserats och kompletterats på ytterligare ett par punkter. Den omstridda 3 § i lagförslaget svarar praktiskt taget ordagrant mot 17 § i polisinstruktionen och lyder ”Den som genom sitt uppträdande stör allmän ordning eller utgör omedelbar fara för denna skall omhändertagas av polisman, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen. Sådant omhändertagande skall ske även när det fordras för att avvärja straffbelagd gärning.” Det ödesdigra med den n agen är att ett omhändertagande enligt denna 3 § skall utgöra motiveringen för en utredning om personliga förhållanden. Det är 6 § som handlar om utredningen, och vid en ytlig granskning verkar det inte särskilt oroande att ”avsikten med utredningen skall vara att utröna, om den omhändertagne är i trängande behov av hjälp eller stöd från samhällets sida”. Men vad innebär ett uppträdande som ”stör allmän ordning eller utgör omedelbar fara för denna”? Skall detta vara anledning nog att sätta i gång en utredning? Vi vet att många beteenden som i andra länder med andra kulturmönster betraktas som enbart normala yttringar av glädje, sorg, irritation osv., kan vara i hög grad opassande och därmed störande för allmän ordning om de kommer till uttryck på en offentlig plats eller på ett kollektivt trafikmedel i Sverige. För ett par år sedan greps och bötfälldes en ung man i en mindre, sydsvensk stad för att han — som det hette i tingsrättens domskäl — ”högljutt skrattande slog sig på knäna” på stadens torg. Bortsett från böterna för den skrattande unge mannen stannar skadan i ett sådant fall vid att ytterligare en massa människor skrattar och eventuellt slår sig på knäna åt den löjliga situation som tingsrätten försatt sig i. Men i andra fall blir den aktuella lagen en mycket allvarlig angelägenhet: 1. Den ger polisen befogenheter att mer eller mindre godtyckligt ingripa mot den som på något sätt avviker från det vanliga. 2. Den ger konsekvenser för den man ingriper mot. Man antecknar vem han är, var han bor, var han arbetar. Man utreder om han är efterspanad för brott men också om han har skyddstillsyn, är försöksutskriven från mentalsjukhus, är villkorligt frigiven. Vad detta kan innebära för den som råkar ut för det och som inte har helt klara papper är lätt att förstå. Utlänningar blir förstås en särskilt utsatt grupp. De blir antecknade, de kan riskera utvisning, de kan riskera att en ansökan om medborgarskap blir lagd åt sidan. Att ha omhändertagits enligt lagens 3 § är ett tecken på att man på något sätt inte har skött sig — det blir ett misskötsamhetskriterium, hur godtyckligt och obefogat detta omhändertagande än har varit. Det är fria fantasier och komplett okunnighet om det levande livets realiteter att påstå något annåt. Vi har i motionen sagt att om inte ingripandet och utredningen omedelbart föranleder någon åtgärd, så blir det en prickning som finns noterad till nästa gång något inträffar. Utskottet bestrider detta på s. 23 med en mångordighet som bara bekräftar våra farhågor. Det upprättas ett s.k. arrestantblad, säger utskottet, men ”denna handling är inte avsedd att utnyttjas för registerändamål”. Nu råkar jag känna till att man redan med gällande bestämmelser använder den här typen av ”arrestantblad” för att bedöma exempelvis körkortsärenden i en av våra största städer. Och det blir naturligtvis en stor frestelse att mata in alla dessa s.k. arrestantblad i det centrala datamaskineriet här i landet. Lagen om tillfälligt omhändertagande kommer — liksom så mycket annat av vår lagstiftning — att drabba dem som redan har det besvärligt. Den är riktad mot de avvikande och underprivilegierade, och den kan naturligtvis också användas för politiska syften — man behöver bara läsa 3 § uppmärksamt för att inse dess användbarhet.

Jag vill här särskilt citera följande stycke: ”Vi har djup förståelse för att polisens arbetsbelastning kan motivera personalökningar, liksom i och för sig också andra tjänstemannakategoriers arbetsbelastning kan göra. Men låt oss erinra om att denna högst avsevärda förstärkning av polisväsendet kommer att genomföras samtidigt som en hård skatteöverenskommelse drabbar socialvården i flertalet av landets kommuner och samtidigt som vissa typer av sociala problem, t.ex. behov av ekonomisk hjälp, kraftigt ökar.

Det är tvärtom då som primärkommunernas personal borde intensifiera sitt arbete, hålla kontakt med de intagna och se till att de hade arbete, bostad och också en del umgängesvänner när de kommer ut. En reformerad kriminalvård och förebyggande vård förutsätter forskning, men alla som sysslar med dessa saker vet hur ynkligt litet pengar denna forskning får. Vi behöver bara titta på tabellen över detta, som jag vill minnas finns i propositionen. En brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet, som verkligen gör skäl för namnet, förutsätter också att samhället i stort fungerar. En primär förutsättning är att alla, inte enbart de unga och välutbildade och i alla avseenden prickfria och perfekta, kan få ett stimulerande arbete eller ett arbete över huvud taget.

Det var, fru talman, genom arbete som våra urtida apliknande förfäder utvecklades till människor. Och arbetet spelar en avgörande roll också för den enskilda individens utveckling. Men hur kan man begära medborgerlig entusiasm och respekt för lag och ordning av alla dem som inte ens har fått en så elementär rättighet som rätten till arbete tillgodosedd?

Fru talman! I samband med att herr Takman nämnde mitt namn yttrade han att man måste dra någon lärdom av de effekter man sett av narkotikamissbruket. Mitt genmäle vill först och främst ta den formen, att jag helhjärtat instämmer i detta. Vad jag försökte förklara i mitt inlägg var att de erfarenheter jag gjort under en del års arbete inom kriminalvården i frihet med många narkotikamissbrukare har lett fram till att jag har övergivit den ganska markerade frivilliglinje jag tidigare följde. Jag har nu en mer nyanserad uppfattning, nämligen att vi i fö hand bör satsa på frivillighet. Men när inte de narkotikamissbrukande, särskilt ungdomar, inser sin situation, är det mera humant att ta hand om dem mot deras vilja än att låta dem gå mot sin undergång. Jag hoppas att herr Takmans yttrande inte var riktat däremot. Vad sedan gäller frågan om värdet av raseriutbrott i enstaka fall var ju herr Takmans yttrande riktat mot honom själv, varför jag överlåter den frågan till en mera intern diskussion mellan honom och hans samvete. Sedan vill jag säga att mycket av vad herr Takman yttrade var synnerligen intressant. Statistiken skall jag inte gå in på — vi vet att den är bristfällig. Om den ger för hög tillväxttakt för brottsligheten eller för låg vet vi inte, men vi vet att brottsligheten ökar på ett oroväckande sätt, och vi vet framför allt att våldsbrotten ökar och blir alltmera brutala i sina former. Det är oroväckande nog, tycker jag. Vad är meningen, undrade herr Takman, med lagen om tillfälligt omhändertagande? Det finns ju redan motsvarande regler i polisinstruktionen. Ja, meningen är väl just att överföra sådana viktiga regler från en instruktion till en lag och på det sättet dels göra polisens befogenheter klarare avgränsade genom tidsbestämningen, dels öka rättssäkerheten genom att dessa regler får lagens form och alltså bara kan ändras med riksdagens medgivande. Det gladde mig naturligtvis när herr Takman sade att domstolarnas verksamhet hittills i huvudsak har mötts med tillit. Vi har två vpk-nämndemän i den domstol där jag arbetar, och de brukar inte ha några skiljaktiga meningar, utan samarbetet är mycket gott med dem liksom med alla andra nämndemän. Detta visar väl värdet av folklig medverkan i rättsskipningen. Det är nödvändigt för förtroendet, det vill jag gärna instämma i.

Fru talman! När jag avslutade mitt förra anförande glömde jag yrka bifall till några reservationer. Det gör jag i stället nu. De är reservationen 1, som understryker behovet av en förnyad bearbetning av vissa kriminalproblem, reservationen 8 om avslag på förslaget till lag om tillfälligt omhändertagande, reservationen 11 om avslag på treårsplanen för utökning av polistjänsterna samt reservationerna 14, 15, 16, 18 och 21 beträffande resursfördelningen. Till herr Ernulf vill jag säga att jag inte skulle ha behövt komma med dessa fragmentariska statistiska uppgifter, om brottskommissionen hade tagit åtminstone en vecka till på sig för att titta på statistiken. Det finns ingen sådan i betänkandet. Det är helt fantastiskt att man kan kalla sig brottskommission och föreslå vittgående, dyrbara åtgärder och inte komma med någon brottsstatistik! Man kommer bara med sitt vanliga tyckande som vilken amatör som helst. Vi skulle ha kunnat föra en helt annan debatt i dag, om vi hade haft en statistik samlad och presenterad på ett lättillgängligt sätt!